Herr talman! Några positiva inslag kan man notera i årets debatt om förvärvsavdragen. Det första är att herr Brandt tydligen har blivit ganska positivt inställd till tanken att man skulle kunna få göra avdrag för de verkliga kostnaderna, låt vara att han menar att svårigheterna att styrka kostnadernas omfattning är så stora att han för närvarande måste ställa sig avvaktande. Det är dock ett framsteg att utskottets talesman anser att tanken är riktig. Det andra positiva inslaget har fru Eriksson i Stockholm svarat för. Hon beklagar nämligen att högerpartiet inte är representerat i familjeskatteberedningen. Jag tycker det är glädjande att höra detta. Vi beklagar från högerpartiet — och det har vi även gjort tidigare — att vi inte har haft möjlighet att följa det arbetet på ett sätt som skulle ha varit välgörande, tror jag, ur vårt partis synpunkt och kanhända också i själva sakfrågan. Det tredje positiva svarar centerpartiet för genom sin motion, där man inte bara ansluter sig till högerpartiets partimotion om förvärvsavdrag utan t.o.m. går ett steg längre och menar att ännu generösare avdragsregler skulle kunna tänkas beträffande tillsynskostnader för barn. Men, herr talman, jag har ändå ett behov, tycker jag, av att ganska kort sammanfatta varför vi inom högerpartiet menar att förslaget om förvärvsavdrag som grundar sig på de verkliga kostnaderna är så positivt. För det första tycker jag att man bör hålla fast vid skatteförmågeprincipen. Man kan inte säga att en familj som har ett barn på 15 år har samma tillsynskostnader som en familj som har flera barn i förskoleåldern. Det borde rimligen finnas en variation i rätten till avdrag. Enligt schablonen blir det samma avdrag oavsett hur familjen ser ut och oavsett vilka kostnader den har. För det andra skulle en sådan rätt till avdrag för verkliga kostnader stimulera till en ordentlig barntillsyn. Därigenom skulle man underlätta för föräldrarna att ordna barntillsynen på ett sätt som är försvarligt — för närvarande hindrar skattereglerna föräldrar att t.ex. anställa en hemhjälp just därför att denna del av inkomsten blir dubbelbeskattad i så stor utsträckning. För det tredje skulle ett sådant system innebära en likställighet mellan olika tillsynsformer. Ur högerpartiets synpunkt är det inte tillfredsställande att, såsom sker för närvarande, den kollektiva tillsynsformen gynnas genom de subventioner som den får, under det att tillsyn i det egna hemmet medför att avdrag inte ens får göras för de faktiska kostnaderna. För det fjärde vill jag peka på att en sådan avdragsrätt skulle kunna leda till att också vården av barn i hemmet får en konkurrenskraftig lönesättning. Det kan inte vara rimligt att tänka sig att man skall kunna betala en adekvat lön för hemhjälp när man inte för denna, på motsvarande sätt som man får göra i fråga om annan anställd arbetskraft, får göra avdrag för lönekostnaden. För det femte och slutligen vill jag säga att en sådan anordning på ett mycket positivt sätt skulle kunna medverka till att lönsamheten ökar när båda föräldrarna är förvärvsarbetande och man samtidigt har småbarn. Utskottet nöjer sig med att hänvisa till familjeskatteberedningens betänkande. Ja, vi väntade förslaget från familjeskatteberedningen förra året, men det kom inget sådant. Nu har vi fått höra att betänkandet kan väntas komma i år, men lika fullt kan vi väl ändå inte vänta något lagförslag till årets riksdag, såvitt jag förstår. Fru Erikssons i Stockholm argumentering är att förvärvsavdrag visst inte är förenligt med exempelvis ett särbeskattningssystem. Jag tycker att detta tyder på att man inte heller kan vänta något förslag från familjeskatteberedningen just i fråga om förvärvsavdraget, och detta gör att vår reservation på denna punkt blir desto mera befogad. Jag hävdar nämligen, fru Eriksson, att eftersom vi för närvarande, när vi har rätten till frivillig särbeskattning, också har möjlighet att i ett sådant system få bibehålla förvärvsavdragen, så finns det ingenting som hindrar att man i ett renodlat särbeskattningssystem bibehåller systemet med förvärvsavdrag. Jag skulle vilja fråga fru Eriksson: Menar fru Eriksson verkligen, att för den händelse vi skulle få obligatorisk särbeskattning, så skulle därmed alla avdrag för olika omkostnader för inkomsternas förvärvande som man kan ha försvinna? Skulle vi inte kunna få bibehålla ett avdragssystem för olika omkostnader? Detta har åtminstone jag uppfattat såsom självklart i ett särbeskattningssystem, och det tyder väl på att ett förvärvsavdrag ganska väl låter sig förena med särbeskattning. Fru Eriksson skulle försöka locka in oss på en diskussion om hur vi vill ha beskattningen utformad. Jag tror emellertid att inte ens fru Eriksson, i egenskap av ledamot i denna beredning, är beredd att tala om efter vilka linjer ni har diskuterat och vilket förslag man har anledning att förvänta sig. Jag tror inte att fru Eriksson i Stockholm kan förvänta sig att från oss i högerpartiet i förväg kunna få någon carte blanche. Så mycket vågar jag ändå säga, fru Eriksson, att det också inom högerpartiet finns resonans för en modernare familjebeskattning. Om man sedan kallar denna för en modi fierad sambeskattning eller en modifierad särbeskattning är ganska likgiltigt. Jag har den personliga uppfattningen att man i denna fråga liksom i andra väsentliga frågor inte bör göra tvära kastningar i lagstiftningen, utan att man bör gå fram på ett sätt som naturligt anpassar sig till utvecklingen. Den motion som högerpartiet lade fram syftade också till möjligheterna att få göra avdrag för de omkostnader man har när det gäller tillsyn av anhörig. Den frågan har något kommit bort i diskussionen, och jag skall inte yttra mycket därom. Men jag är i varje fall av den uppfattningen att just den frågan knappast kommer att behandlas av familjeskatteberedningen. Denna fråga är så pass viktig att man från utskottets sida borde ha kunnat ena sig om att beställa ett förslag i den riktningen. Jag skall inte säga något mera om besvärligheterna när det gäller åldringsvården, ty alla har väl från egen erfarenhet färska exempel på hur situationen kan vara. I varje fall borde man kunna få göra avdrag för de omkostnader som hänför sig till den egna inkomsten, vilka man har när man måste dra försorg om en anhörig. Jag tycker att detta förefaller vara en rimlig begäran. Till slut, herr talman, vill jag säga några ord om den andra reservationen. Den gäller en fråga som borde ha varit så självklar att den kunde ha beaktats redan nu. I alla företag där ena maken biträder den andre i en rörelse har den make som biträder icke möjlighet att få deklarera för värdet av egen inkomst. Detta har medfört olika konsekvenser, bl.a. den att man får ett mycket mindre förvärvsavdrag än man skulle få, om man kallades egen inkomsttagare. Det har också den konsekvensen att man inte lika lätt som en egen inkomsttagare har möjlighet att få sjukpenning. Man får heller inte räkna ATP-poäng. Vidare blir det heller inte fråga om något invaliditetsskydd, Detta gäller en grupp människor som i praktiken är yrkesarbetande men som inte har något av det skydd som andra yrkesarbetande åtnjuter. I riksdagen har vi många gånger talat om att vi bör sträva efter att varje människa skall få ett socialförsäkringsskydd. Vi har ofta talat om hemarbetande kvinnor och om att de borde få ett sådant skydd. Desto större anledning finns det att just för denna kategori, som bevisligen har ett yrkesarbete, göra den enkla förändringen i lagstiftningen att vederbörande får rätt att deklarera för värdet av den arbetsinsats som han eller hon gör. Därmed får de även den sociala trygghet jag nämnt om. Herr talman! Jag har inte fattat mig kort och jag skall sluta med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2 till bevillningsutskottets betänkande nr 18.
Herr talman! Jag vill gärna betyga, fru Kristensson, att utskottet som helhet förstår allvaret i fråga om vårdnaden av sjuk eller åldrig nära anhörig. Detta är ett problem som behöver lösas, men vi har inte varit beredda att här skriva till Kungl. Maj:t om en utredning. Det var emellertid inte för denna sak jag begärde ordet, utan det var för tolkningen av vad jag tidigare sade. Jag underströk att jag i tidigare debatter uttalat min sympati för högerns krav på att man skulle söka ernå avdragsrätt för de verkligen styrkta kostnaderna. Men samtidigt har jag haft den reservationen att detta möjligen kommer att möta stora praktiska svårigheter. För närvarande sysslar familjeskatteberedningen med skattefrågorna, däribland avdragsspörsmålen. Vi har å andra sidan familjepolitiska kommittén som efter vad jag hört nu skall ta itu med problemen beträffande vårdkostnaderna. Jag föreställer mig att dessa båda utredningar måste synkroni seras. Om förvärvsavdraget helt tas bort måste det kompletteras och kompenseras med andra hjälpåtgärder. Det är möjligt att man kan tänka sig en kombination av dessa system, och det måste såvitt jag förstår betyda att man i viss utsträckning tillgodoser högerns önskemål, även om det inte blir genom ett förvärvsavdrag, ty det tror jag inte att vi har möjlighet att införa. Det är min förhoppning att vi skall kunna lösa dessa problem, och helst med samhällelig hjälp på annat sätt än via beskattningen, för dem som har förvärvsarbete och verkligen behöver hjälp med vårdnaden av sina barn. Kan man sedan också åstadkomma bättre hjälp — landstingen ger ju redan sådan — till dem som har vårdnaden om sjuka barn, sjuka föräldrar eller åldrig annan anhörig hälsar jag det med tillfredsställelse.

genmäle: Herr talman! Fru Kristenssons svar var helt avslöjande — hon sade emot sig själv. Hon ansåg att förvärvsavdragen skulle finnas kvar och ökas. Men högern vore ganska tillfredsställd, sade hon, sedan vi fått den frivilliga särbeskattningen. Ja, just det; den hjälpte de familjer som har två relativt goda inkomster och tog inte bort någonting från familjer med hemmafru och endast en hög inkomst. I propagandan för särbeskattningen talar man alltid om att man inte skall gynna höga inkomsttagare med hemmafruar. Men högern är tydligen inte angelägen att genomföra någon ändring därvidlag utan vill ha förvärvsavdraget kvar och öka det. Det betyder att man strängt taget inte vill gå in på frågan om särbeskattning i den mening den tidigare diskuterats. Högern anser att man skall ta hänsyn till skatteförmågan. Den som har sämre skatteförmåga och sämre möjligheter att få hjälp med vårdnaden av sina barn skall ha lägre avdrag. Den som har hög skatteförmåga och kan anställa någon att vårda sina barn skall också gynnas i fråga om skatten. Det är konsekvensen av högerns inställning. Därför var det ett klart och bra besked som jag kan tro att högern enhälligt kommer att sluta upp kring när vi behandlar särbeskattningsfrågan — högern kommer uppenbarligen att ställa sig vid sidan om den.

Herr talman! Herr Brandt sade att han för sin del tyckte det var angeläget med en synkronisering av familjebeskattningens och familjepolitiska kommittens arbete. Det var ytterligare ett positivt uttalande av herr Brandt. Den synkroniseringen borde ha ägt rum för länge sedan. Men när man framställer ett sådant önskemål — och jag biträder det — måste man samtidigt inse att detta arbete inte kan bli färdigt så snart, eftersom familjepolitiska kommittén inte har gjort så mycket åt den senare delen, Den har nyligen avlämnat ett betänkande — och vi vet hur det gick med det — och har knappast hunnit börja med nästa avdelning. Om man skall vänta på en synkronisering blir våra reservationer ännu angelägnare. Det är en alltför vanlig debatteknik som fru Eriksson i Stockholm använde — jag är ledsen att behöva säga det — när hon sade att jag sagt mig vara tillfredsställd med den frivilliga särbeskattningen. Jag konstaterade att den frivilliga särbeskattningen fortfarande accepterade förvärvsavdrag. Det tyder enligt min mening på att man också i ett vanligt särbeskattningssystem bör kunna acceptera olika avdrag och även förvärvsdrag. Det var bara detta jag sade. Jag delar annars fru Erikssons i Stockholm uppfattning att den frivilliga särbeskattningen egentligen inte löser de problem som vi båda är inställda på att försöka lösa. Jag menar alltså att man även i ett särbeskattningssystem måste tillåta olika omkostnadsavdrag.

Herr talman! När fru Eriksson i Stockholm nu tar till brösttonerna är det kanske angeläget att framhålla, att högerpartiet bl.a. i denna kammare drivit fram tudelningsprincipen, som ger lägre skatter och som när det gäller särbeskattningen inte betyder ett dugg för inkomster upp till 35 000 kronor.

Herr talman! Det finns kanske egentligen inte så mycket att säga mot den uppfattning som utskottet ger uttryck för i sitt utlåtande, ty de principer som gäller för utskottens arbete har vi accepterat: när en utredning pågår i ett ärende, så brukar oftast motioner i samma ärende avstyrkas. Så har skett även med motionen II:103 angående avdrag för lejd arbetskraft när mor till minderåriga barn blir sjuk eller utövar yrke. Det är ju naturligt att man när det gäller avdragen räknar bort kostnader som är tillgodosedda genom sjukpenning eller förvärvsavdrag. Utskottet hänvisar på sedvanligt sätt till arbetet inom familjepolitiska kommitten och till familjeskatteberedningen, som beräknas bli färdig med sitt arbete under innevarande år.

Trots att många väsentliga åtgärder i syfte att åstadkomma social rättvisa vidtagits, kvarstår denna orimliga ordning. Det är framför allt detta genanta missförhållande i vårt välfärdssamhälle som jag velat fästa uppmärksamheten på med min motion och med dessa få ord. Jag har inget yrkande trots att jag hade hoppats på åtminstone några positiva uttalanden från utskottets sida. Jag nöjer mig med att på detta sätt markera min förväntan om ett gynnsamt resultat av den pågående utredningen, så att en familj som drabbas av sjukdom åtminstone inte får sin inkomst dubbelbeskattad.

Herr talman! Utskottet hänvisar i sin motivering till utskottets tidigare ställningstaganden. Då vi från folkpariioch centerpartihåll inte har anslutit oss till dessa ställningstaganden, har vi velat med en blank reservation markera detta. Anledningen till att vi inte biträtt reservationerna med krav på utredning är helt enkelt den, att eftersom en utredning pågår och väntas lägga fram ett förslag ganska snart så anser vi att tiden att sätta i gång nya utredningar nu kanske inte är den lämpligaste. Det är det som motiverar vår blanka reservation.

Tyvärr är ju inte högerpartiet representerat i familjeskatteberedningen. Nej, det kan vi vara helt överens om, fru Eriksson. Men varför ställdes högern utanför? Nog var det väl en besynnerlig diskriminering av högern från finansdepartementets sida. Vi hade ju i många år ägnat särskilt stort intresse just åt familjebeskattningen. Högerpartiets kvinnoförhund gjorde en hemställan till finansdepartementet om att få bli representerat i familjeskatteberedningen, men detta bifölls icke av finansministern. Vi hade, som jag sade, ägnat stort in tresse åt t.ex. tudelningsmetoden, som till sist i praktiken accepterades upp till en viss inkomst genom dubbla ortsavdrag och skiktgränserna i skatteskalorna. Vi hade också ägnat stor uppmärksamhet åt förvärvsavdraget, och därvidlag lyckades vi ju så småningom åstadkomma en höjning. Det är klart att vi är särskilt spända på att få se hur familjeskatteberedningen «skall klara uppgiften att inte lägga en mycket stor skattehöjning på de familjer, där hustrun sköter hemmet och där man har barn eller där barnen redan är vuxna, om man helt genomför en särbeskattning. Det är väl just det som är kruxet i de förslag som vi avvaktar med sådan spänning. Vi trodde — detta sades förra våren — att förslaget skulle komma någon gång i höstas, i augusti—september. Sedan skulle det komma vid årsskiftet. Nu är vi i mitten av mars och ännu har vi inte sett detta skatteförslag på bordet. Då måste vi naturligtvis fråga oss: Hur lång tid kommer det att ta innan detta nya system eventuellt kommer att genomföras? Så länge vi dras med det nuvarande skattesystem måste vi ändå vara oförhindrade att föreslå förbättringar i fråga om förvärvsavdragen. Hur skulle vi kunna avstå från det när vi inte har den ringaste aning om hur de många alternativa förslagen av familjeskatteberedningen för att klara dessa problem kommer att se ut? Det kan vi inte gärna göra. Det är därför vi föreslår bättre förvärvsavdrag i det nuvarande skattesystemet tills ni framlägger era förslag.

Herr talman! Jag kan inte dra någon annan slutsats än att detta måste ha erbjudit också familjeskatteberedningen stora besvär eftersom den har blivit så försenad. Det är tydligen inte bara vi som brottas med dessa problem, utan det har nog ni i beredningen gjort också, fru Eriksson.
Herr talman! Folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna har i princip uttalat sig för en särbeskattning med de reservationer som fru Eriksson här har nämnt, under det att högerpartiet inte tagit någon ställning. När nu herr Björkman prisar tudelningsmetoden vill jag säga att det alternativ för en kommande utformning av familjebeskattningen som allra sist kan komma i fråga vore en konsekvent genomförd tudelningsprincip. En konsekvent genomförd tudelningsprincip skulle innebära, att man särskilt gynnar höga inkomsttagare med hemmavarande hustrur.

Herr talman! För närvarande gäller ju, herr Gustafson i Göteborg, tudelningsprincipen upp till en viss inkomst. Det är alltså läget nu. Jag har redan nämnt de besvärligheter som kan uppstå vid en konsekvent genomförd särbeskattning, och det har också fru Eriksson i Stockholm talat om. Eftersom det tydligen föreligger många alternativ är det ändå bra mycket begärt att vi innan utredningen har framlagt sina alternativ, skall ta definitiv ståndpunkt till ett system, när vi inte vet, hur skattehöjningen klaras för de familjer där hustrurna är hemma. Det är dock så, herr Gustafson, att den nuvarande särbeskattningen gynnar endast makar, vilkas sammanlagda inkomster överstiger 36 000 kronor. Nog finns det anledning att diskutera saken ingående.

Herr talman! Under tid som gått har kontrakt tecknats mellan försvarsmakten och enskilda markägare beträffande upplåtelse av mark för militära eller bevakningsändamål. I många fall har dessa avtal träffats med numera bortgångna personer och avser då rådande förhållanden och ersättningsanspråk. I vissa av dessa fall har det visat sig önskvärt för vederbörande arvingar eller nya markinnehavare att få ett sådant avtal ändrat eller annullerat. De militära myndigheterna har understundom visat sig synnerligen ovilliga att tillmötesgå sådana, som det synes mig, berättigade önskemål. En tidigare generation kan i god tro ha undertecknat ett avtal som för arvtagarna kan vara besvärligt att fullfölja och där en för båda parterna bättre lösning kunde åstadkommas genom förhandlingar. Sådana uppgörelser tycks ha försvårats av bristande tillmötesgående från militär sida. Jag anhåller i detta sammanhang om andra kammarens tillstånd att till herr statsrådet och chefen för försvarsdepartementet få ställa följande fråga: Är herr försvarsministern villig att medverka till en översyn av Överenskommelser mellan försvarsmakten och sådana jordägare som under ett tidigare skede och delvis andra betingelser upplåtit mark för anläggningar i samband med försvarsoch bevakningsändamål — där sådan ändring har begärts av markägaren?

Beträffande de två första frågorna hänvisar utskottet till skogsskattekommittén, som utskottet beräknar skall bli färdig med sitt arbete våren 1968. Mot den bakgrunden är det ganska naturligt att jag i utskottet har nöjt mig med en blank reservation. I vårt mekaniserade tidevarv, där man måste använda allt tyngre maskiner för skogsavverkningen för att få en lönsam skogsdrift och där vi begagnar oss av nya kalavverkningsmetoder på stora områden, är det orimligt att behålla nuvarande föråldrade avdragsrättssystem. Det är helt klart att staten kommer att vinna på frikostigare avdrag genom det större engagemang detta för med sig från markägarnas sida. Samma sak gäller för nyplantering av skog. För närvarande tvingas jordbrukarna mer eller mindre på grund av nedläggningen av åkerarealerna att ersätta den gamla grödan med skogsgröda. Samhället självt har också uppmanat jordbrukarna att göra det i framtiden. Vad sedan gäller omplanteringen av fruktträd är saken så uppenbar att den knappast behöver diskuteras. Jag vet också att man i utskottet i princip var ganska överens om att någonting måste ske på det området och att avdragen borde höjas.

Härefter skall jag helt kort ta upp en fråga som förut inte har diskuterats i utskottet eller i riksdagen annat än i samband med en interpellationsdebatt med finansministern, nämligen skatteavdrag för omkostnader för landskaps vårdande åtgärder. Där har några kammarledamöter i en motion aktualiserat hela den problematik som uppstår i och med den förändring som nu håller på att ske inom det svenska jordbru ket. Jag kan nämna att åkerarealen minskar med nära 60000 hektar år ligen och att iordbruket fram till 1980 enligt gjorda beräkningar kommer att reduceras med 1 miljon hektar. Och vi vet att endast en tredjedel av den arealen för närvarande utnyttjas för plantering av skog. En stor del av återstoden blir ett förslummat landskap som det gäller att på ett eller annat sätt 1a hand om. Utskottet uttalar att en markägare redan enligt nuvarande bestämmelser är berättigad till avdrag för de kostnader han nedlägger på buskbekämpning och andra för landskapsvården behövliga åtgärder. Ja, men denna avdragsrätt får endast utnyttjas om man anställer en person för att göra arbetet. En enskild jordbrukare som själv ger sig ut för att försöka klara en sådan uppgift får sannerligen inte göra något avdrag. Utskottet hänvisar vidare till att lantbruksnämnderna, när man anser att odlingslandskapet i en bygd bör hållas öppet, har möjlighet att ge bidrag i särskilda fall så långt medlen räcker.

Det är av denna anledning, herr talman, som jag föreslagit att man skulle försöka finna former för beviljande av skatteavdrag för de direkta kostnader som är förenade med landskapsvårdande åtgärder. Utskottet har emellertid inte följt denna linje. Jag har då fogat en blank reservation till dess utlåtande eftersom jag önskar förbereda en an nan inställning till dessa frågor. Jag tror att man från statsmakterna så småningom kommer att inse behovet av att göra något på detta område. Jag har inget yrkande.
Herr talman! Även jag tillhör dem som har avlämnat en blank reservation i detta ärende. Utskottets utlåtande behandlar ju motioner som samtliga syftar till att stimulera omställningen inom jordoch skogsbruket, främst det senare. Det är en mycket hög takt i omställningen och mekaniseringen inom skogsbruket, och vi anser att det är berättigat med ett större avskrivningsunderlag. Enligt gällande bestämmelser får endast en tredjedel av kostnaderna för anläggning och underhåll av permanenta skogsvägar bilda underlag för avskrivning. I de motioner som avser dessa vägar yrkas, att i stället två tredjedelar av kostnaderna skulle få utgöra beräkningsgrund för avdraget. Vi reservanter anser framför allt av två skäl att dessa motioner är värda att stödjas. Det första skälet är önskvärdheten av att skogsbruket får möjlighet att fortsätta rationaliseringen, vilket är nödvändigt för att skogsbruket skall få ökad konkurrenskraft. Det andra skälet är att en stimulans av detta vägbyggande kan leda till flera arbetstillfällen, vilka behövs i den akuta situationen på arbetsmarknaden inom här aktuella områden. Nu har utskottsmajoriteten uppmärksammat att skogsskattekommittén beräknas slutföra sitt arbete under första halvåret i år, och vi ansluter oss till utskottsmajoritetens mening att ställningstagandet till kommitténs förslag bör inväntas. Jag vill dock kraftigt understryka att bevillningsutskottets ma Joritet inte bestrider att ett större avskrivningsunderlag för beräkning av värdeminskningsavdraget är befogat. Vi är alltså beredda att avvakta förslaget från skogsskattekommittén, men vi förväntar att Kungl. Maj:t lägger fram ett förslag. Om så inte sker ber vi att få återkomma i saken.
Herr talman! I förevarande utlåtande från = bevillningsutskottet = behandlas gamla välkända önskemål, som flera gånger aktualiserats. De likalydande motionerna I: 381, väckt av herrar Yngve Nilsson och Ebbe Ohlsson, samt II: 486, väckt av mig själv och fru Heurlin, innehåller det gamla förslaget om att kostnaderna för yrkesfruktodlarnas omplantering av fruktträd skall vara avdragsgilla vid beskattningen även i de fall då omplantering sker på ny mark. Utskottet anför precis samma skäl som förut, och det betyder givetvis att jag för min del kommer att upprepa de önskemål som jag framfört vid tidigare tillfällen. Enligt gällande bestämmelser får jag inte, om jag vill dra av kostnaderna för omplanteringen, använda ny mark. Jag får heller inte använda mark som redan är planterad om jag inte stoppar ned de nya fruktträden i precis samma hål som de gamla stått i. Detta anser jag vara fullkomligt felaktigt, ty var och en som sysslat med jord över huvud taget vet att det i det långa loppet inte går att undvika virus. Under sådana förhållanden kan det vara lämpligt att låta även den mark ligga i träda som varit planterad med fruktträd och ta ny mark i anspråk. Man vill emellertid inte låta oss få den föreslagna ändringen genomförd, utan påstår att det finns en mängd hinder. Även på fruktodlingens område har vi gått in för en mycket kraftig rationalisering. Rationaliseringar genomförs alltså inte bara inom jordbruket — även vi fruktodlare måste följa med. Det innebär att medan vi tidigare hade träd på helt andra grundstammar och träd som var större och som plantera des med ett avstånd av 5 gånger 5 meter, i vissa fall 5 gånger 6 meter, har vi i dag helt andra och svagare grundstammar. Avståndet mellan träden är i dag inte mer än 5 gånger 3 meter. Genom att grundstammarna är svaga blir träden inte så stora; de skall heller inte bli så höga, och över huvud taget skall det vara lättare ait plocka frukten från dem. Å andra sidan har dessa träd inte samma livslängd som de tidigare träden — deras livslängd är betydligt kortare, och det måste man också ta hänsyn till. Mot denna bakgrund menar vi att det är befogat att kräva avdragsrätt för kostnaderna vid omplantering. Genomförandet av den rationalisering jag talade om drar stora belopp. Utskottet skriver i sitt utlåtande: »Frågan om avdrag för kostnader för nyplantering av fruktträd har emellertid delvis kommit i ett annat läge efter införandet av en ”evig” realisationsvinstbeskattning vid avyttring av fastighet.» Men om vi säger till en man på 25 år som startar en fruktodling och har höga kostnader för att rationalisera driften, att han nu inte får göra några avdrag men att han kan få göra sådana när han efter 40 år lämnar sin odling, så måste det ju betraktas som alldeles felaktigt. Jag tror mig ha någon sakkunskap på området och vågar därför yttra mig. Jag anser att man skulle kunna antaga det förslag som vi framfört och inte avvisa det varje gång. Saken är nämligen inte så märkvärdig, om man inte gör den märkvärdig.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 Jag anser mig därför med fullt fog kunna fråga: När blir utredningen färdig? Blir den färdig någon gång över huvud taget? Man behöver inte vänta med att besluta i denna sak, den är som sagt inte så märkvärdig. De avdrag vi har begärt kan mycket väl beviljas. Jag har tidigare sagt, herr talman, att om man i bevillningsutskottet inte anser sig ha tillräcklig sakkunskap för att kunna lösa denna mycket enkla fråga, är jag beredd att lämna de upplysningar som behövs. Det är fråga om en rättvisesak och ingenting annat, en i och för sig enkel åtgärd, men viktig för dem som berörs. Då jag av formella skäl är förhindrad att yrka bifall till motionerna I: 381 och II: 486 har jag, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! De motioner som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande är i och för sig ingen nyhet för kammaren men de har likväl sitt stora berättigande, och det är väl anledningen till att de har återkommit under några år. Vad gäller avskrivningsunderlag för skogsvägar och avdrag för skogsplantering synes inställningen i bevillningsutskottet ha ändrats till det bättre i år. Utskottet har visserligen även denna gång avstyrkt motionerna, men man har gjort en ganska välvillig skrivning och vill avvakta resultat av pågående utredningar som är att vänta inom den allra närmaste tiden. Med hänsyn härtill finner jag ingen anledning att redovisa alla de skäl som motiverar de gynnsammare avskrivningsregler som har yrkats i motionerna. Med den blanka reservation som vi fogat till utskottets betänkande har vi velat markera vår förhoppning om att utredningarnas resultat skall komma snart och att de skall motsvara den positiva inställning till dessa frågor som utskottet har givit uttryck för. Jag hoppas att regeringen, när skogsskattekommitténs betänkande föreligger, omedelbart skall framlägga ett förslag till riksdagen. Det är i den förhoppningen som vi har biträtt utskottets skrivning på denna punkt. Vad sedan gäller avdrag för de landskapsvårdande åtgärderna kan jag, herr talman, kort och gott instämma i vad herr Lothigius nyss anfört.
Herr talman! Här föreligger ett enhälligt betänkande från bevillningsutskottet, och jag har ingen anledning att ta upp någon diskussion med motionärerna eller att över huvud taget redogöra för frågan. Jag hänvisar till betänkandet och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att vara offentlig person har olika sidor. Ibland är det riktigt behagligt, men ibland får man en smärtsam upplevelse av hur det känns att vara bevakad. Det skall man också finna sig i.

Man måste ha klart för sig att riksdagens anseende i hög grad beror på den enskilde riksdagsmannens beteende. Det är massmedia som har till uppgift att bevaka hur de offentliga personerna sköter sitt värv, och det är helt på sin plats. Man kan emellertid fordra att massmedia fyller denna uppgift med kunskap om ämnet, så att de ger en saklig upplysning och inte gör missvisande anklagelser. Om det senare är fallet anser jag att den som råkar ut för anklagelsen har rätt att protestera. Det är inte i mitt eget intresse som jag har motionerat. Bakgrunden till motion nr 497 i denna kammare är inte på något sätt personlig annat än att jag känner personlig indignation å riksdagens vägnar; det gäller riksdagen som institution. I TV har visats bildsviter av många tomma riksdagsbänkar. De har gått ut till svenska folket, som har tagit dem som ett bevis på att riksdagsmännen inte är intresserade av sina arbetsuppgifter. Vi som är ute på fället har fått ständiga påminnelser om detta.

Detta oaktat fortsätter oppositionen i debatt efter debatt att tjata om att statsråden är frånvarande. Naturligtvis är det roligt att få sådant i protokollet för att i framtiden kunna peka på att statsråden inte är tillräckligt intresserade av kammarens angelägenheter. Jag har inte heller undertecknat den klagoskrift som har framlämnats till talmanskonferensen, även om den är så välformulerad, att man skulle kunna tro att det varit en jurist som skrivit den. Det kanske beror på att jag är rädd för petitioner — petition betyder för mig ungefär detsamma som masspsykos, och masspsykos bör man akta sit för. Egentligen gör det väl inte så mycket om det i en TV-bild visas en riksdagsledamot som med nål och tråd i högsta hugg justerar sin klädsel; om man vill vara välvillig kan man tolka detta så, att denna ledamot hyser ett oerhört stort intresse för vad som försiggår i kammaren, eftersom vederbörande sitter där inne och lagar sina kläder. Och inte betyder det väl heller så mycket om man får se en riksdagsman peta näsan; det gör vi kanske alla då och då — även herrarna bakom TV-kameran, förmodar jag — och det lär dessutom vara ett tecken på hög andlig spänning att göra det! Om det i TV visas en riksdagsman som sover i sin bänk, så är detta naturligtvis inte någon bild av skönhet, men det är mänskligt i alla fall, och om TV gossarna tycker att de gör en kulturgär ning genom att visa en sådan bild, så må de ha den tillfredsställelsen. Men att med ord och bild i samverkan, såsom när tomma bänkrader visas, ge svenska folket liksom ett ständigt återkommande intryck av att riksdagsmännen är oansvariga och kanske ute och löper på stan i stället för att sköta sitt riksdagsarbete — det kan bara tolkas så, att man vill ge intryck av deras brist på ansvar.

När det gäller att bevaka bortovaron från voteringar är jag helt införstådd med att massmedia bör göra detta. Det är också riktigt att man bör hålla litet räfst och rättarting en och annan gång, när bortovaron är så omfattande, att den inte är att anse som »normal». Jag har på flera sätt fått stöd för min teori om att det i Radiohuset råder en viss okunnighet om riksdagens verksamhet. I det sista numret under 1967 av den tidning som Sveriges Radio ger ut satte jag mig för att lösa korsordet, och då fann jag där att ett nyckelord gällde: Är höstriksdagen ...? Ja, tänkte jag, den är förstås avslutad. Nej, minsann, så var det inte! Urtima var ordet. Jag undrar när vi sista gången hade en urtima riksdag. Alltsedan vi fick en ny riksdagsordning med höst riksdagar förekommer inte längre urtima riksdagar. Sedan jag framlämnat min motion slog jag den sista lördagskvällen i januari på radion för att lyssna på en man som har till uppgift att underhålla pensionärer. Han började ungefär så här: Förra veckan var jag på läktaren i riksdagen då det var remissdebatt, men varför skall man trängas på läktaren när det är så tomt i kammarens bänkar? Då blev jag tvärarg och stängde av radion. Men jag ångrade mig och slog på igen. Då fick jag höra sluttiraden: »Dom bestämmer ju sina löner själva. Tycker ni inte det skulle vara bra att ha ett jobb där man själv bestämmer sin lön?» Ja, det finns många sätt att göra sig populär på, men det bästa och mest pålitliga är nog att skälla på riksdagsmännen, särskilt om den publik man underhåller inte kommer på att fundera över vad gaget är för den som underhåller och vem som bestämmer detta. Det finns tidningar som skrivit att riksdagsmännen inte skall vara som prinsessan på ärten. Nej, minsann, det är vi inte heller. Vi är väldigt härdade. Ibland tycker man sig vara den sten, på vilken alla spottar. Det finns de som säger att bara detta är värt 500 kronor i månaden. Men om man skall göra sådana avvägningar vid lönesättningen, skulle TV-chefen vara värd sin vikt i guld så utskälld som han ständigt är. Jag tror för min del alltid på de mänskliga relationerna. Om man märker okunnighet eller ovilja, skall man inte skriva brev till varandra utan man skall träffas och resonera. Det är därför som jag har avlämnat den motion som nu behandlas. Jag har tänkt på riksdagens anseende och på hur viktigt det är att upplysning ges om riksdagen och dess arbetsformer på ett riktigt och kunnigt sätt. Jag är glad över det initiativ som talmanskonferensen tagit och som redovisas i utskottets utlåtande. Jag har givit tal manskonferensen ett råd, och jag tror att de åtgärder som talmanskonferensen företagit och kommer att företaga även skall leda till en saklig upplysning och ett närmande mellan TV och riksdag. Jag tror att detta närmande skall bli till fromma för båda parters arbetsförhållanden. Herr talman! Jag har därför inget yrkande utöver ett bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som läsaren av bankoutskottets utlåtande finner har utskottet i stort sett delat de synpunkter som fröken Sandell har fört fram. Men eftersom det bara är riksdagsmännen som har tillfälle att ta del i debatten i dag, skulle det kanske inte skada att vi ett ögonblick också ser det ur den andra partens synpunkt. TV-reportrarna har till uppgift att göra ett reportage av vad som sker här i riksdagen. Det mesta som sker här är uppriktigt sagt inte så putslustigt att det direkt fångar uppmärksamheten. När så svenska folket efter fullgjord arbetsdag skall få sitt program serverat, får det väl inte i alla sammanhang göras så seriöst. Det måste lättas upp med det ena och det andra, ty annars reagerar väl tittaren på ungefär samma sätt som fröken Sandell sade att hon reagerade mot ett radioprogram: Hon blev helt enkelt tvärarg och stängde av. Då har man inte nått det resultat vi önskar uppnå här i riksdagen, nämligen att svenska folket skall ta del av vårt arbete. Inte heller har TV-reportern uppnått det som han önskade, nämligen att göra ett trivsamt och uppskattat program. Det är naturligtvis en balansgång. Händer det då att TV-fotografen och reportern spelar på just de mänskliga strängar som fröken Sandell behärskar med sådan skicklighet — det hörde vi i hennes anförande nyss — skall vi kanske inte alltid klaga på det. Vad vi har anledning att vara litet missbelåtna med — men det gäller inte bara TV-reportagen — är föreställningen att en tom bänk betyder en lat riksdagsman. Vi vet själva så innerligt väl att det ofta är tvärtom, att vi kan komma in i kammaren när vi är riktigt trötta och inte orkar med det arbete som skall utföras i andra sammanhang. Men det är något som klistras på oss ungefär som historier om svärmödrar på sin tid klistrades på dem — man skrattar en tid åt det men så småningom blir det väl litet uttjatat. Fröken Sandell ställde inget yrkande. Jag har med detta inlägg bara velat säga att saken nog har två sidor och att vi inte bara skall se på våra bekymmer utan också på TV-reportrarnas bekymmer att göra njutbara program av vad som händer här i kamrarna.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Hamrin i Jönköping visar prov på litet väl livlig fantasi när han påstår, att jag framställt TV-männen såsom underutvecklade. Det har jag aldrig gjort. Men jag har föreställt mig att det måste föreligga en viss okunnighet om riksdagens arbeisformer när det förekommer sådana saker som både jag och andra har påtalat. Jag har den största respekt för alla som arbetar inom press och radio. Jag har själv litet vid sidan om arbetat som tidningsskrivare, även om det inte varit i en så fin tidning som den herr Hamrin företräder. Jag vet vad det arbetet innebär. Jag har också litet smått sysslat med att göra radioprogram en gång i världen när jag och några andra under ett par år gjorde program för lasarettet i Karlstad. Jag fick då en kolossalt stor respekt för det arbete som ligger bakom sammanställningen av ett radioprogram. Jag har alltså inte ett ögonblick haft den uppfattningen att radiooch TV-folket var underutvecklat. Men jag föreställer mig, att om man fortsätter på det sätt som skett så måste det betyda, att man inte riktigt vet vad som försiggår i huset när bänkarna är tomma. Jag har tidigare sagt att det upprörde mig att det fanns så många människor i vårt land som tog detta ad notam och tydligen trodde, att om vi inte sitter i vår bänk, så befinner vi oss inte i huset och sköter inte vårt arbete. Då kände jag mig maktlös. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag gjorde faktiskt en trevare hos Sveriges Radio, huruvida vi inte skulle kunna få ett program som visade hur riksdagen arbetar. Jag fick då till svar, att ett sådant program redan har getts en gång. Jag fann i det läget att det enda sättet att sprida upplysning bland människorna var att ta upp frågan i en motion, och det är den huvudsakliga anledningen till att jag motionerade. Jag kan inte finna att man behöver ta detta som en sådan anklagelse som herr Hamrin har velat påstå att det är. Jag är helt ense med herr Hamrin om att riksdagsmännen också behöver upplysning på många, många punkter, inte bara om hur det går till på radio och i pressen. Jag tar med glädje och tacksamhet emot varje inbjudan jag får från sådana institutioner som vill visa mig hur deras arbete går till.
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt delta i debatten. Jag vill emellertid säga ett par ord till min vän Hamrin i Jönköping. Han påstod, om jag inte fattade honom fel, att hänvändelsen till talmanskonferensen var obefogad. Jag anser inte att den var obefogad. Att så många skrev under skrivelsen är ett klart och tydligt bevis på att skrivelsen funnit resonans och att den framstöt som gjordes sannerligen var väl befogad. Jag är medveten om, herr talman, att radio och TV många gånger arbetar under ganska pressande förhållanden; det gäller att snabbt plocka fram matnyttigt material att presentera tittarna och lyssnarna. Det är kanske inte alltid så lätt att på kort tid få fram just det material man behöver. Men det har ganska ofta förekommit att man haft en benägenhet att visa någonting som kunnat göra riksdagens ledamöter till åtlöje. För en tid sedan förekom i TV en bild på en tom kammare där vederbörande ledamöter — det var 8 stycken på bilden — låg framstupa över bänkarna. Den bilden togs den 10 januari 1957 och var arrangerad av Dagens Nyheter, men den visades för någon månad sedan på TV. Man kanske inte skall vara så känslig för att bli trampad på tårna, men det skall inte heller radions och TV:s personal vara. Jag är glad och tacksam för att talmanskonferensen tagit upp Ööverläggningar med radiochefen. Jag tror att de kommer att leda till ett positivt resultat. Jag ber att få tacka för ordet.

Herr talman! Jag kan säga ungefär som herr Börjesson i Falköping gjorde, att jag hade inte tänkt delta i denna debatt. Jag begärde emellertid ordet närmast för att herr Hamrin i Jönköping gick upp och gjorde detta häftiga angrepp mot fröken Sandell. Vad fröken Sandell innerst inne menar är det, att vi behöver varandra så väl, journalister och riksdagsmän. Vi behöver kontakt med varandra. Jag har icke fattat fröken Sandells motion eller hennes anförande som något angrepp mot TV eller tidningsreferenter. Den som verkligen här har försökt att komma i rampljuset vid åtskilliga tillfällen är herr Hamrin. Han är ju redaktör för en tidning och har möjlighet att på det sättet skaffa sig publicitet. Jag har bara velat ha detta sagt för att inte herr Hamrins påstående skall stå oemotsagt, då han vill pådyvla fröken Sandeil, att hon skulle ha haft för avsikt att ge dem som sysslar med reportageverksamheten härifrån, tidningar och TV, en snyting. Det har aldrig varit meningen. Jag tror att vi alla behöver varandra. Vi behöver upplysning på alla områden. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.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

Jag menar nämligen att vi inte skall nöja oss med att registrera vad som förekommer och kanske bli missbelåtna och ledsna, utan vi skall försöka göra en aktiv insats för att råda bot på vad vi betraktar som missförhållanden. Reservanterna tror att det skulle man kunna uppnå genom att anmoda talmanskonferensen att överväga också möjligheterna till aktiva åtgärder i detta sammanhang.

Herr talman! Självfallet råder det inga delade meningar inom utskottet om att det är ytterst värdefullt med en ökad och förbättrad information om riksdagen och dess verksamhet. Vad vi däremot inte är ense om är att just tillsättandet av en riksdagens pressom budsman skulle vara den bästa vägen att klara problemet att ge allmänheten en korrekt och initierad version av riksdagsarbetet. Det finns flera motiv för en negativ inställning till inrättandet av en pressombudsmannatjänst. Bland annat överlämnas till Tidningarnas Telegrambyrås riksdagsredaktion allt arbetsmaterial från riksdagen. Det gäller såväl propositioner, motioner, utskottsutlåtanden som andra publikationer härifrån. Tidningarnas Telegrambyrå i sin tur redigerar och vidarebefordrar. Dessutom distribuerar de olika partikanslierna, Förenade landsortstidningar m.fl. i många fall utförligt nyhetsmaterial, som de anser ha politiskt nyhetsvärde. För Övrigt gäller ju de flesta riksdagens beslut rena rutinfrågor, frågor som kontinuerligt återkommer, och dessa kan man inte med bästa vilja i världen påstå ha något särskilt nyhetsvärde, vare sig för pressen eller Sveriges Radio. Flera tidningar har också egna medarbetare som är fast stationerade i riksdagen, och Sveriges Radio har för sina olika program i radio och TV en kontinuerlig bevakning av riksdagsarbetet. Med risk att tangera det förra ärendet en aning kan man kanske beträffande den sista punkten säga, att det finns anledning fordra en något mer nyanserad nyhetsförmedling. Jag anser att det är beklagligt att TV upphör med sina särskilda riksdagsprogram, och man får väl hoppas på en snar återgång till den gamla ordningen. Såväl allmänheten som riksdagen är betjänta av en så stor publicitet som möjligt. Naturligtvis måste krav då ställas på en objektiv nyhetsförmedling från TV:s sida. Jag tror emellertid inte att någon pressombudsman i världen kan dirigera dessa frågor, utan därvidlag gör man inom Sveriges Radio och TV precis som man vill. I det fallet har talmanskonferensen redan tillsatt en särskild kommitté som vi nyss re sonerade om. På den punkten kan därför motionärerna och reservanterna känna sig tillfredsställda. Det är riktigt som redan har sagts att denna fråga var uppe till behandling i praktiskt taget samma former genom motioner vid förra årets riksdag. Bankoutskottet ansåg även då att någon pressombudsman inte borde tillsättas. Utskottet remitterade motionerna till bl.a. Publicistklubben och Tidningarnas Telegrambyrå, och båda dessa remissinstanser ifrågasatte starkt det lämpliga i att inrätta en pressombudsmannatjänst. De menade att kontakterna mellan riksdagen å ena sidan och press, radio och TV å andra sidan i stort sett fungerade väl. Det betyder i klartext att dessa massmedia inte anser sig betjänta av någon ytterligare mellanhand. De anser tvärtom att en pressombudsmans verksamhet understundom skulle kunna uppfattas som en obehövlig påtryckning vid journalisternas och radions nyhetsförmedling. Således skulle enligt dessa remissinstansers och även bankoutskottets mening inte några påtagliga resultat nås genom inrättandet av en pressombudsmannatjänst. Mot bakgrunden av detta anser utskottsmajoriteten det vara mindre välbetänkt att nu besluta om den föreslagna åtgärden. Utskottsmajoriteten räknar självfallet med att den redan inledda försöksverksamheten på informationsområdet som talmanskonferensen har startat skall fortsätta och utökas. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tål vi inte att skrattas åt, hur skall vi då tåla att hedras? Med detta citat, mycket fritt efter Johan Ludvig Runeberg, vänder jag mig till herr Börjesson i Falköping. Herr Börjesson i Falköping är ännu så länge oskyldig i samband med detta ärende, eftersom han inte tagit till or da; han yttrade sig i närmast föregående ärende. Men dessa båda ärenden, bankoutskottets utlåtanden nr 12 och 13, hör så nära samman att jag finner det vara närmast en smaksak under vilken punkt vi behagar begära ordet. Jag har väntat till nr 13 för att få höra flera anföranden innan jag gick upp i talarstolen. Det är väl också så, att utlåtandet nr 13 handlar om någonting mer substantiellt, något mer att ta på, än utlåtandet nr 12.

Vi skulle sannolikt vinna bättre effekt om vi inbjöd några erfarna riksdagsjournalister att informera om pressens arbetsformer. Men utlåtandet nr 13 sysslar med ett bestämt, konkret förslag, att inrätta en pressombudsmannainstitution i riksdagen. Om vi hade fått denna information om pressens arbetsformer som jag tror att vi litet var behöver, är jag inte övertygad om att de motioner som ligger till grund för den reservation som är knuten till utlåtandet nr 13 hade kommit till stånd.

Men, ärade kammar ledamöter, det råkar vara ett faktum att press, radio och TV har en bred publik, och det är den som bestämmer deras arbetsformer. Om vi med hjälp av en pressombudsman eller på annat sätt lyckades förmå massmedia att ur riksdagsmaterialet dra ut bara det som vi professionella betraktar som sakligt väsentligt, så skulle vi därmed sannolikt inte ha vunnit någonting. Vi skulle bara ha fyllt våra tidningar från början till slut. Det är nämligen så att en enda debattdags TT-referat i den stora versionen fyller en svensk dagstidning från första sidan till sista, om materialet publiceras. Vi skulle ha fyllt våra tidningar, men sannolikt skulle vi inte ha vunnit en enda läsare. Press, radio och TV har som sagt en bred publik med den vanliga massmediapublikens preferenser. Vi har inte rätt att begära att svenska folket skall ägna timmar och dagar åt att läsa långa och dess värre tråkiga framställningar av vad vi har för oss i riksdagen och som vi anser vara sakligt väsentligt. Med den metod som nu tillämpas tvingas massmedia i stort sett att värdera nyheterna efter den gamla tumregeln: Om en hund biter en karl, så är det ingen nyhet; men om en karl biter en hund, då är det en nyhet. Det ovanliga och avvikande, det något bisarra och annorlunda är nyheten som intresserar. Detta är — något karikerat — vad olika massmedia måste ta hänsyn till när de vänder sig till en bred publik. Vi löser icke detta problem med en pressombudsman. Vi har däremot löst det genom riksdagens snabbprotokoll, som står till förfogande för de människor — många eller få — som verkligen vill ha det sakligt relevanta materialet utförligt presenterat för sig och som för en billig penning — mycket billigare än för någon dagstidning — kan prenumerera på detta. Dess värre lär upplagan, i den mån den inte går till fackmän inom politiken, vara ganska begränsad. Vi har ju, ärade kammarledamöter, i stort sett tre slag av nyhetsmaterial från riksdagen. Vi har först hela den väldiga floden av det som officiellt faktiskt hänt. Det är motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor samt debatterna i kamrarna. Allt detta står till massmedias förfogande så snabbt som någon människa kan begära. Ingen pressombudsman i världen kan snabbare förmedla detta material till press, radio och TV. Det går mycket snabbt — på minuter och timmar — och det hela fungerar synnerligen väl. Jag vet att det är en inte helt sällsynt företeelse att ledamöter av denna kammare har besökt TT:s riksdagsredaktion där uppe under taket av detta hus för att förhöra sig om hur det kom sig att det intressanta och viktiga anförande vederbörande föregående dag hade hållit inte gick ut i referatet. TT:s riksdagsredaktion har då kunnat visa att det visst gick ut — det omfattade kanske en halv sida. I lokaltidningen på hemorten stod det emellertid inte en rad om det. Ledamoten hade helt enkelt blivit refuserad på hemmaplan av redaktören på tidningen, men det var inte nyhetsförmedlingen från riksdagen som klickade. En sådan händelse kan, mina damer och herrar, i hög grad ha berott på tidpunkten för anförandet. Vi är oerhört konservativa här i riksdagen. Ingenting tycks kunna ändra på det förhållandet att utskottens utlåtanden skall placeras i en viss sedan tidernas begynnelse fastställd ordning. Riksdagen håller en dag som denna på från klockan 10 på morgonen. Vem vet, vi håller på ännu klockan 10 i kväll, kanske senare än så. Klockan 10, klockan 11, klockan 12 i kväll är dess värre ingen tid för några massmedia. Det är inte fråga om att vilja eller inte vilja. Det är fråga om att inte kunna. Det finns inte någon möjlighet för press, radio eller TV att referera vad vi gör här i natt. Om vi rutinmässigt alltid tog upp de mest kontroversiella, de mest intressanta, de sakligt mest väsentliga frågorna klockan 10 på förmiddagen och de närmaste timmarna därefter, skulle vi vinna ett bättre resultat publiceringsmässigt än vad vi gör nu. Men det kan ingen pressombudsman göra, ty så stor makt får ingen pressombudsman i detta hus att han kan skriva om riksdagens heliga föredragningslistor. Det är ett av de ting som skulle kunna göra verklig nytta. Den andra stora strömmen av nyheter är de politiska nyheterna som kommer från partierna. Partierna, partigrupperna är väsentliga nyhetskällor. Ingen pressombudsman i världen, knuten till riksdagen som verk, kan göra någonting åt det. Partierna får efter förmåga — statsverket är ju vänligt och betalar en del av kostnaderna numera — se till att de håller sig med en presstjänst som kan klara ut den nyhetsförmedlingen. Den är mycket begärlig och kommer säkert ut. Om man från partisynpunkt ser på riksdagsreferatet och nyhetsförmedlingen från riksdagen som sådan och tror att någonting i riktning mot större objektivitet eller rättvisa kan åstadkommas av en pressombudsman, far man vilse. Vad händer, mina vänner, om vi tillsätter en institution, anställd av riksdagen, med uppdrag att bevaka att press, radio och TV är objektiva? En av mina vänner i riksdagen gav mig ett exempel i går. Vi hade en debatt häromsistens i denna kammare om utlandssvenskarnas rösträtt. I debatten deltog, om jag minns rätt, fem ledamöter: herr Hamrin i Jönköping, herr Johansson i Trollhättan, jag själv och två högerledamöter till. I TV fick man höra herr Hamrin utlåta sig ganska mångordigt. Vi fick också höra herr Johansson i Trollhättan utlåta sig. Jag förekom inte alls, ingen av mina partivänner heller. I radio förekom jag i en bisats, de andra inte alls. Allright, vore det inte skäl i, säger man, att någon påpekade för radio och TV att man gjort ett snedreferat, som inte är objektivt, inte rätt avvägt? Det är klart att jag skulle känna mig mycket lycklig då, men jag är övertygad om att herr Hamrin i Jönköping och herr Johansson i Trollhättan och alla deras meningsfränder skulle fullkomligt ärligt stå upp och betyga att det väsentliga i debatten ändå blev återgivet, att det viktiga som sades, det var vad deras meningsfränder sade. Och det kom ju ut i TV, skulle man säga. Att sedan Carlshamre och ett par högermän till stod och babblade om detsamma — eller vad de nu kan ha sagt — det hör liksom inte dit. Vad skall en av riksdagen anställd pressombudsman göra åt det? Man kan från partiernas informationstjänster försöka göra något åt det. Men en av riksdagen anställd pressombudsman kan inte göra ett dugg. Vi skulle få ett ämbetsverk som sannolikt skulle avge en berättelse en gång om året ungefär som riksdagens ombudsmän gör till riksdagen om vad de har uträttat under året. Och så skulle vi få en debatt här i kamrarna: Har nu vår pressombudsman varit objektiv? Har han tillräckligt mycket beivrat att herr Carlshamre inte blev återgiven i TV? Har han tillräckligt mycket beivrat att någon annan människa inte blev tillräckligt mycket återgiven i TV? Detta går inte, ty det ligger för mycket värderingar bakom. Sådant kan inte göras objektivt i den meningen att det kan mätas i minuter och sekunder. Därmed är en pressombudsman i riksdagens tjänst slagen till slant. Återstår den tredje nyhetsströmmen — den som handlar om riksdagen som riksdag, att vi sitter här, att vi rör oss här, att vi arbetar i utskott och kommittéer och styrelser och nämnder och vad det kan heta och stundom till och med sitter i kamrarna.

Herr talman! Jag kan inte befria mig från känslan av att herr Carlshamre tog tillfället i akt att i varje fall komma i TV-rutan i kväll. Han talade inte så mycket som riksdagsman i detta sammanhang, utan fastmera som journalist. Hans argumentering gjorde inget djupare intryck på mig, ty jag har aldrig träffat en journalist som har varit intresserad av att något slag av institution eller företag har en pressombudsman. Det betyder emellertid inte att den som är utsatt för pressens granskning inte bör ha ett skydd, d.v.s. en person som på samma sätt som en yrkesjournalist kan försvara vederbörande institution. Det kan inte hjälpas, men herr Carlshamre försökte glida ifrån den väsentliga saken i sammanhanget. Han gjorde ändå ett visst medgivande, att han kunde tänka sig att riksdagen hade en PR-man. Vad är det saken gäller, herr Carlshamre? Jo, i vad mån det svenska folket får en riktig uppfattning om hur riksdagen arbetar. Jag kan säga herr Carlshamre, att under de senaste månaderna har jag haft nöjet att tala om författningsfrågan vid en rad sammankomster. Vid varje tillfälle har jag mötts av frågor, som har varit föranledda av de reportage som radio och TV har gjort från den svenska riksdagen. Man har frågat mig: »Varför säger inte riksdagsmännen ifrån? Varför talar ni inte om hur era arbetsförhållanden är? Varför får vi inte upplysningar om detta?» Herr Carlshamre vet, att i många stycken är det inte möjligt för en journalist att alltid följa med i den debatt som förs i denna kammare. För något år sedan blev jag fullständigt felrefererad av Sveriges Radio i en bostadspolitisk debatt. Jag vände mig till vederbörande journalist som sände referatet. Vad fick jag för svar? Jo, att när det gällde jordbrukspolitik och bostadspolitik så kunde man inte följa med i debatten. Men att tillskriva en kammarledamot en uppfattning som han inte har, det kunde man göra. Det fanns ju ändå möjlighet för vederbörande journalist att ta kontakt med mig. Visst brister det, herr Carlshamre, och visst är det angeläget att det svenska folket får en riktig uppfattning om hur riksdagen arbetar. Det behöver inte alls vara på det sättet, att en pressombudsman arbetar med målsättningen, att han skall lägga allting till rätta för riksdagen. Nej, hans uppgift bör fastmera vara att informera en bred allmänhet om hur riksdagen arbetar, och det finns i detta fall mycket att belysa och många initiativ som kan tas. Jag är nämligen inte alls övertygad om att våra i övrigt utmärkta tjänstemän, sekreterare och andra som tjänstgör i kamrar och utskott, är lämpade för denna uppgift. De är i och för sig duktiga och skickliga, men de är inte alltid utbildade för den arbetsuppgift det här är fråga om. Jag vill nog på denna punkt säga att jag har en rakt motsatt uppfattning till den som herr Carlshamre här företräder. Jag skall för min del be, herr talman, att få till protokollet anteckna att jag kommer att rösta med reservanterna i denna fråga.

Herr talman! Jag vill inte på något sätt göra anspråk på att vara särskilt sakkunnig i tidningsfrågor, men jag kan ju erkänna att jag med vaken blick söker följa tidningspressen och journalisternas sätt att arbeta; och jag anser mig ha rätt att i ett demokratiskt samhälle ge till känna min mening i det avseendet. Men jag har närmast begärt ordet därför att jag skulle vilja rikta en fråga till herr Carlshamre. I en stor daglig tidning förekom den 11 februari i år en artikel, där man talar om att ett eller annat utskottssammanträde i riksdagen måst inställas därför att ledamöterna hellre velat se färgsändningar i TV från vinterolympiaden. Jag vände mig till upplysningstjänsten och bad att man för min räkning skulle ta kontakt med utskottssekreterarna. Så skedde och enligt den uppgift jag fick lär icke något utskottssammanträde ha inställts på grund av vinterolympiaden för att deltagarna skulle få möjlighet att följa olympiaden i TV. Hur skall man, herr Carlshamre, åstadkomma ett tillrättaläggande? Vem skall informera allmänheten om rätta förhållandet, ty vad blir följden av denna felaktiga uppgift? Jo, den skapar hos allmänheten en känsla av att vi i riksdagen inte på allvar följer de frågor som vi är satta att bevaka och sköta, d.v.s. att riksdagsmännen inte tar sitt arbete på allvar utan hellre tittar på olympiaden. Jag vill inte svara på denna fråga själv, men när jag ställer mig frågan undrar jag om inte en pressombudsman i ett sådant fall kunde vara den rätte mannen att komma med tillrättaläggande uppgifter.

Herr talman! Det är inte särskilt svårt att svara på herr Börjessons i Falköping fråga. Om herr Börjesson, efter att ha gjort den sannolikt något betungande arbetsinsatsen att ta reda på hur det verkligen förhöll sig med påståendet att ett utskottssammanträde hade inställts, dessutom hade gjort den långt mindre betungande insatsen att ta telefonen och ringa till vederbörande tidning och tala om hur det förhöll sig så hade pressombudsmannens uppgift den gången varit fylld. Det förhåller sig ju faktiskt så att riksdagen består av 385 pressombudsmän, som dessutom har den fördelen att — låt vara för påstått höga arvoden, som vi dock har för andra uppgifter — stå gratis till förfogande för denna uppgift. De flesta av oss upplever det väl ändå som något ganska väsentligt att informera massmedia om vad vi har för oss. Om vi inte gör det får vi skylla oss själva. Jag kan berätta att jag för omkring ett år sedan gjorde ett försök att göra en liten insats. Jag disponerade en tidning i den meningen att jag var chefredaktör för den. Nu var det dessvärre en tidning som visserligen har en stor och imponerande upplaga men — jag skall inte göra reklam för den här — den var i sådana här sammanhang beklagligt ensidigt spridd inom ett enda parti. Jag lät en dag en medarbetare gå igenom detta hus för att ta reda på vad som där hände och för att finna förklaringen till varför det då och då var glest i bänkarna. Vi kunde vid en bestämd tidpunkt på dagen räkna till 46 identifierbara sammanträden i huset. Dessa sammanträden hölls på en gång och de var kända i den meningen att någon liksom hade en lokal på lut för dem. Av dessa 46 är jag säker på att åtminstone sex var mycket viktiga, ja, kanske de 40, vad vet jag. Men sådan information skaffar vi bäst själva. Det är det som är problemet och det ärende vi i dag har att handlägga. Kan något av detta klaras upp med hjälp av en pressombudsmannainstitution i riksdagen? Det är detta som jag av gammal och delvis bitter erfarenhet bestrider. Vi är 384 pressombudsmän. Vi själva kan klara dessa saker. Om man sedan, herr Börjesson i Falköping, till äventyrs inte skulle lyckas få en sak tillrättalagd är det beklagligt. Om den tidning som påstått att vi satt och tittade på TV i stället för att sitta i utskott när vi i själva verket bara satt och tittade på TV i stället för att sitta i plenum — vilket är någonting helt annat — och tidningen inte vill tillrättalägga detta när herr Börjesson i Falköping ringer, är det som sagt be klagligt. I svåra fall kan det bli en sak för Pressens opinionsnämnd att ta ställning till. Men märk väl att en pressombudsman anställd av riksdagen inte har ett dugg större befogenhet än herr Börjesson i Falköping har att försöka tvinga tidningen till ett tillrättaläggande. Det är t.o.m. sannolikt att herr Börjesson i egenskap av riksdagsman har större tyngd i sin personliga framställning än någon professionell pressombudsman i världen har.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en retorisk fråga till herr Börjesson i Falköping: Skulle den felaktiga uppgiften blivit mindre felaktig om vi haft en pressombudsman? Jag tror det inte; uppgiften kom nog inte genom någon avdelning i riksdagen. Herr Börjesson i Falköping har naturligtvis sin fulla demokratiska rätt att granska de felaktiga uppgifter som tidningar, radio och TV lämnar och även att kritisera dem — den rätten har jag aldrig velat förmena honom. Vad jag avsåg att anmärka på var att herr Börjesson har så bestämda synpunkter på hur informationen skall se ut.

Skulle vi övriga riksdagsledamöter vara så förnämliga egna pressombudsmän, skulle den svenska allmänheten veta mycket mer om vad som försiggår inom den svenska riksdagen.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet igen, men jag måste göra det ändå för att tacka herr Carlshamr: för hans inlägg. Men är det ändå inte bättre att en person sköter bevakningen än att var och en ringer vederbörande tidning och anmäler att en felaktig uppgift kommit in? Det kan väl inte anses vara en utopi att tänka sig att riksdagen har en särskild pressombudsman som sköter bevakningen av riksdagens arbete. Har man inte inom de stora företagen en pressombudsman eller någon annan person som ger pressen uppgifter när så erfordras? Jag beklagar om man fattar mig så, att jag är alldeles tvärsäker när jag pratar. Jag vill erinra den föregående talaren om att jag inför debatten den gången hade varit i kontakt med människor som varit berörda av dessa tidningars skriverier. Jag bara vädjade till pressen att den skulle visa en smula hänsyn. Jag kan absolut försäkra att jag inte har uppträtt på något kategoriskt pockande sätt. Jag vill att vi skall slå vakt om och värna om en fri press, men en press som känner sitt ansvar. Därmed har jag inte sagt att den svenska tidningspressen inte känner sitt ansvar.
Herr talman! Jag vet inte om det är första gången jag har i stort sett samma synpunkter i en fråga som herr Börjesson i Falköping. När det gäller denna fråga kan jag emellertid säga att han i långa stycken har rätt. Till herr Wiklund i Härnösand: vill jag säga: När har det inträffat att någon som har haft en annan mening än en tidning har fått rättelse i tidningen? Jag tillhör själv en tidningsstyrelse och har under ett par års tid haft en polemik i en rent teknisk fråga, som det skulle vara mycket lätt att objekiivt belägga. Det var emellertid inte möjligt för mig, att få en rättelse införd på den punkten. Det ligger mycket i vad herr Lundberg en gång sade i en debatt, nämligen att det är bra med pressfrihet, men man bör helst ha en egen tidning och ha så stort inflytande över den som man har om man är chefredaktör. Jag skall inte orda mera om detta utan vill sluta med att säga att den reservation som vi nu diskuterar tar sikte på en utredning av frågan. Detta tycker jag är en väsentlig sak, och jag hemställer om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag tycker inte att herr Börjessons i Falköping senaste inlägg kan få stå oemotsagt. Han säger att nybetsmedia söker upp dessa olyckliga människor i alla sammanhang. Jag är övertygad om att dessa människor i de allra flesta fall vänder sig till nyhetsmedia. Om tidningsmän, TV och radiojournalister i stället för att nyanserat beskriva vad som kan ha ett allmänt intresse verkligen skulle återge hur människorna i dessa sammanhang lämnar ut sig själva, skulle herr Börjesson förmodligen bli mörkrädd. Till herr Adamsson vill jag säga att jag nu förstår honom bättre. Han talade om skydd i sitt första inlägg; nu talade han om brist på möjligheter att få rättelse, vilket är en helt annan sak. Jag förstår att en tidningsstyrelse har stora svårigheter på den punkten. Jag håller helt med herr Carlshamre om att riksdagsledamöterna något borde känna till pressens arbetsformer och de förutsättningar som finns. Men att man inte skulle få in rättelser bestrider jag, även om det många gånger kan vara ganska svårt. En rättelse kommer in, speciellt om den avser sådant som bedömes skada enskilda människor.
Herr talman! Till herr Wiklund i Härnösand vill jag kort och gott säga att den debatt som han har i åtanke rörde pressens förhållande till exempelvis flyktingtragedierna. Jag stödde mig på kontakter som jag haft med flyk tingar, och jag gjorde i den debatten gällande att man väl inte behövde skildra allt så i detalj att vederbörande, släktingar och anförvanter kunde ta skada av dessa skildringar. Det var bara en vädjan som jag riktade till tidningspressen, det var inga direktiv.
Herr talman! Låt oss hålla oss kvar vid det som debatten gäller, nämligen frågan huruvida vi bör ha eller inte ha en pressombudsman; det är bara den frågan det gäller. Någon sorts allmän debatt om pressens allmänna förträfflighet eller allmänna uselhet, om tillförlitligheten i massmedias information och sådant kan vi väl inte lämpligen ta upp i detta sammanhang. Gamla journalister vet bättre än de flesta, att tidningar i stort sett är usla och att förskräckligt mycket i dem inte är särskilt bra. Men det är inte detta denna debatt handlar om, utan frågan är huruvida en riksdagens pressombudsman kan göra någonting åt detta när det gäller informationen om riksdagen. Och det är det jag tillåter mig tro att han inte kan. Man kunde av ett par inlägg — för att inte i onödan fresta till repliker, eftersom vi borde komma till ett slut på denna debatt, skall jag inte nämna något namn — ana sig till att vederbörande önskade en pressombudsman utrustad med befogenheter att ge order till massmedia. Men det är en helt annan sak. Om vi stiftar en lag — vi kan göra det; vi är de enda som kan det — som föreskriver att vad riksdagens pressombudsman lämnar till pressen eller till radio och TV snällt skall publiceras och därefter rätter och packer I Eder, då kan det bli effektivt. Men jag trodde inte att det var tänkt så långt. Och om vi inte tänker så långt, är vi allihopa var för sig sannolikt auktoritativare pressombudsmän än vad någon anställd någonsin kan bli.
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt delta i denna debatt. Men jag har många gånger funderat över det förhållandet, att parlament över huvud taget — det gäller alltså inte bara det svenska — inte är så särskilt högt uppskattade i de länder där de verkar. Jag kan göra undantag för det norska stortinget och kanske för det engelska underhuset, men i Övrigt tror jag att regeln är tämligen generell. Man kan fundera över var orsakerna till denna brist på uppskattning ligger. Till att börja med kan man väl fastslå att själva vår arbetsform, den parlamentariska eller »talande» arbetsformen — metoden är ju den att vi, olika tänkande människor, kommer tillsammans och utbyter tankar — kan förefalla vad man i dagligt tal kallar det praktiska livets män som ett egendomligt och ineffektivt sätt att arbeta. En annan sak som kan vara en anledning till att man inte tycker att vårt arbete är så intressant är att alla problem som läggs på riksdagens bord är ganska gamla redan när de kommer hit. Det har förts diskussion i pressen, det har gjorts sakkunnigutredningar och det har varit remissförfaranden, varför diskussionen och överläggningarna om saken redan pågått i kanske månader och år innan frågan hamnar på vårt bord. Det är alltså inte färskt material, material som i någon större utsträckning har nyhetsvärde. Sedan hör det väl till bilden — om vi nu skall titta på den speciella situationen för vårt eget parlament — att ett parlament verkar tämligen maktlöst när man haft samma regering i decennium efter decennium. Man säger sig ute bland folk att egentligen är det väl regeringen som bestämmer, och vad som sägs och görs i parlamentet saknar väl verklig betydelse. Men det är alldeles uppenbart att det ur demokratisk synpunkt är mycket olyckligt om människorna får för sig att den främsta demokratiska institutionen i landet är en dignitet av mindre betydelse och att denna institutions medlemmar egentligen inte sysslar med alltför allvarligt arbete. Det är otäckt om det skulle förefalla allmänheten som om diktaturerna arbetade så mycket effektivare än demokratierna gör; det är inte sant, men det kan förefalla så. Men jag tror liksom herr Carlshamre och andra att man inte löser dessa problem vare sig med någon PR-man eller någon pressombudsman; de ligger mycket djupare än så. Jag tror att vi själva bär en mycket stor del av ansvaret. Vad vi kan göra för att ute i våra valkretsar tala om hur verksamheten här bedrivs har mycket stor betydelse. Det är också av stor betydelse, om vi kan intressera människorna för de problem vi är satta att lösa, förklara för dem vad det är som händer och hur det går till.

Herr talman! Här gäller det ett par motioner som går ut på att det skall tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta och framlägga förslag om införande av medborgarvittnen att följa polisens arbete vid större folksamlingar, såsom demonstrationer och liknande. Jag kan inte underlåta att tycka, att utskottet vid behandlingen av dessa motioner gjort det litet för lätt för sig och att behandlingen varit alltför snabb. Utskottet har helt förlitat sig på sin egen bedömning och egen kunskap utan att inhämta synpunkter från myndigheter. Jag medger gärna, att tanken på medborgarvittnen av den karaktär och med de uppgifter, som beskrivs i motionerna, kan betraktas som djärv, men den avser under alla förhållanden att vara konstruktiv och positiv. Direkt förvånande är att motionsparet inte remitterats till någon myndighet som har med saken att göra och som skulle kunna vara intresserad, t.ex. rikspolisstyrelsen. Jag tror mig veta, att man åtminstone på sina håll inom polisen med intresse tagit del av motionerna och deras förslag. Lokala poliskammare med erfarenhet av demonstrationer och liknande liksom av medborgarvittnen i andra sammanhang kunde också ha tillfrågats, och andra remissinstanser torde det inte vara så särskilt svårt att uppleta.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

Herr talman! Utskottet anser i likhet med motionärerna att det är ett angeläget önskemål att förståelsen för polisens arbete, särskilt i samband med demonstrationer, ökas. Utskottet anser emellertid att man bör gå fram på andra vägar än de i motionerna förordade. Det har föreslagits att vittnen skulle utses parlamentariskt och ersättas av allmänna medel. Principiellt är det väl tveksamt om man bör tillskapa en form av bevisning som skall anses ha särskild tyngd på grund av att vittnet skulle vara garanterat objektivt och kunna göra särskilt goda iakttagelser. Det måste vara mycket svårt att veta precis var det kommer att blossa upp och att just då mitt i allt tumultet vara tillräckligt nära och ändå tillräckligt utanför för ått kunna följa händelserna i detalj. Om ett sådant vittne inte sett vad man räknar med att man skulle ha sett, kan det bli bekymmersamt för vittnet att nödgas konstatera detta. Det ligger måhända inte fjärran att vittnet helt omedvetet förfaller till ett önsketänkande att vissa iakttagelser verkligen gjorts. Det är faktiskt mänskligt. Utskottet delar naturligtvis uppfattningen att bättre arbetsbetingelser måste skapas för ordningsmakten.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

Herr talman! Det är nästan litet genant att besvära kammaren i en fråga som denna efter den debatt vi nu har lyssnat till i ett par timmar om hur man :skall slå vakt om riksdagsmännen och hur riksdagsmännen skall presenteras ute i landet. Men detta är en fråga som har en viss betydelse för människorna i vårt land, och det är inte för oss som riksdagen är till utan för dem. Det är en gammal fråga vi nu skall behandla. De borgerliga riksdagsledamöterna vill ha till stånd en ändring i lagen om allmän försäkring så att företagare skall kunna vara med i sjukförsäkringen utan att behöva vara med i ATP. Vidare vill man att företagarna skall ha valfrihet inom ATP. De skall kunna få välja riskskyddet, d.v.s. förtidspension och efterlevandepension, och de skall också kunna välja en lägre pensionsnivå i fråga om ålderspensioneringen. | Tillåt mig, herr talman, påstå att jag tror att damerna och herrarna bakom detta förslag inte har någon stark företagaropinion bakom sig. Erfarenheterna visar alldeles klart att företagarna och de enskilda yrkesutövarna vill ha samma sociala skydd som anställda. Detta har dokumenterats vid flera tillfällen. Inte minst gäller det sjukförsäkringen och ATP. Jag vill erinra om att när ATP genomfördes var företagarna inte med obligatoriskt i den första utredningen. Sedan kom de med i regeringsförslaget efter att ha utövat en viss påtryckning. Men så sade man att när det gäller företagarna tar man bara med två tredjedelar av inkomsten. Sedan har de blivit försäkrade för hela inkomsten. I fråga om sjukförsäkringen var de också kritiska; deras tillläggssjukpenning var frivillig och inte obligatorisk. I lagen om allmän försäkring har vi behandlat alla som har förvärvsinkomst lika. Vi har gett företagarna en viss valfrihet. De kan inom sjukförsäkringen välja en längre karenstid — 93 dagar. De borgerliga begär att vederbörande skall kunna vara med i och få tilläggssjukpenning i sjukförsäkringen men inte i ATP. Men det skulle innebära att vi gick ifrån det som är den stora vinsten med lagen om allmän försäkring, nämligen samordningen mellan de båda försäkringarna. Tidigare hade vi en sjukförsäkring vid vilken sjukhjälp utgick under viss tid. Sedan var man utförsäkrad. Då kunde man hamna i luckan mellan ett par försäkringar. Den risken har eliminerats genom samordningen. Nu kan en person rimligen inte bli utan försäkringsskydd. Han har antingen sin sjukpenning eller pension från ATP. Det vore mycket olyckligt om företagarna nu skulle kunna stå utanför ATP; jag behöver inte utveckla den frågan närmare. Om det skulle bli tillåtet att bara vara med i sjukförsäkringen, så måste vi givetvis där ha en bestämd tid under vilken sjukhjälp utgår, och när den tiden är ute är också vederbörande utförsäkrad. Då har han inget skydd längre. Jag anser det vara fel av de borgerliga att ta på sig ett sådant ansvar och medverka till en sådan »valfrihet». Det visar sig emellertid att reservanterna är litet skrämda av sitt eget förslag. De vill nämligen att vederbörande skall kunna vara med i ATP:s riskskydd och få förtidspension och efterlevandeskydd men inte ålderspension. Vidare vill reservanterna ha möjligheter att välja en lägre pensionsnivå i ATP:s ålderspension. Men vi måste se lagen om allmän försäkring som en helhet. Det går inte att tillgodose individuella önskemål i den försäkringen. Om en företagare bara vill ha det skydd som en sjukpenningsförsäkring ger och ingenting annat, så har han alltid möjligheter att teckna frivilliga försäkringar, om han inte vill sitta i farbror statens knä. Det. visar sig nu att det bara är ett mindre antal företagare som har anmält sitt utträde ur ATP. Det är därvid oftast fråga om sådana som har mycket små inkomster, vilket kan vara en förklaring till deras ställningstagande. Man anför vidare kostnadsskäl för sitt utträde, och jag vill säga några ord om detta. Den som har en relativt låg inkomst betalar också en låg avgift. Den företagare som har en hög inkomst får visserligen betala en hög avgift, men denna är avdragsgill vid beskattningen, vilket gör att den inte är så betungande som den ser ut att vara. Den samordning som vi nu har inom lagen om allmänförsäkring är utformad så att den ger en effektiv trygghet både för anställda och för företagare. Jag har en alldeles bestämd känsla av att den motsvarar ett utbrett behov och ett önskemål även hos företagarna. Jag hemställer, herr talman, om bifall till den reservation av herr Strand m.fl. som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Detta ärende har, såsom herr Bengtsson i Varberg nämnde, återkommit under flera år. Såväl motionsyrkandena som riksdagens beslut har därvid upprepats år efter år. I fjol bildade de ledamöter av utskottet som stödde oss motionärer majoriteten, medan socialdemokraterna blev reservanter. Jag vet inte varifrån herr Bengtsson fått uppgiften att det inte är så många som är berörda av den fråga vi nu bebandlat. Han menade att det inte heller var bra för företagarna att stå utanför tilläggspensioneringen. Det ligger naturligtvis en hel del i denna uppfattning, och i många fall är det naturligtvis inte bra för vederbörande att stå utanför. Frågan om socialförsäkringsskydd för företagare och fria yrkesutövare har varit föremål för behandling i riksdagen varje år. Motionärerna och utskottsmajoriteten vill upphäva sammankopplingen mellan sjukförsäkringen och tilläggspensioneringen. Den som är undantagen från tilläggspensioneringen får ju inte vara försäkrad, det har herr Bengtsson sagt, och det är också på det sättet. Enligt vår mening är denna sammankoppling oriktig. Jag har min tro att falla tillbaka på och herr Bengtsson har sin, men det är ett uttalat behov hos många människor — jag säger många — att ha den trygghet som sjukförsäkringen ger. Däremot har man inte samma behov av tillägspensionering. Det hänger främst samman med att det kapital och den arbetsinsats som företagaren lägger ner i sin rörelse ger en viss trygghet på ålderns dagar. Det hör också till saken att företagarna ofta har omfattande utgifter i form av investeringar, amorteringar m.m. under sin aktiva förvärvstid och följaktligen kan ha svårigheter att utöver detta betala pensionsavgifter. Det är ju inga små avgifter det är fråga om. Jag vill erinra om att utskottets ordförande vid behandlingen av detta ärende också sade att det inte är fråga om småpengar för många företagare. Det kan bli betungande för dem. Som det verkliga skälet mot en reform av detta slag har man anfört de administrativa svårigheter som skulle uppkomma. Men det må jag säga att krångligare uppgifter har Kungl. Maj:t klarat av. Det kan inte vara rimligt att år efter år avvisa en reform bara därför att den liksom inte passar in i systemet sådant det är uppbyggt från början. Vi minns ju alla, att man när ATP infördes sade att man efter en tid skulle företa en prövning och ändra sådant som borde ändras. Det kan inte vara riktigt att man på det sociala området konstruerar ett system, som sedan inte kan ändras, om det i praktiken visar sid nödvändigt att göra det. Under de fem år som gått har vi vunnit betydande erfarenheter, och argumenten mot en sammankoppling av de försäkringsformer det här gäller har väl inte försvagats utan tvärtom på sina håll förstärkts. Behovet av korttidsskydd för de grupper det här är fråga om är stort. Det rimmar inte med det ansvar som man har att förmena dessa grupper möjlighet att ansluta sig enbart till försäkringen för tilläggssjukpenning. Sammanfattningsvis vill jag säga att det inte kan vara rimligt att dessa grupper i samhället ställs inför valet att antingen ansluta sig till en försäkringsform som inte svarar mot deras faktiska behov eller avstå från väsentliga delar av försäkringssystemet särskilt nu då sjukförsäkringsförmånerna väsentligt förbättras. Det framstår nu för tiden som en allt större orättvisa — det kan inte hjälpas — att ifrågavarande grupper inte kan få detta försäkringsskydd. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan, som innebär ett upphävande av sammankopplingen av de båda försäkringsformerna.

Herr talman! Vi har diskuterat denna fråga många, många gånger tidigare, och det verkar kanske litet tjatigt att fortsätta diskussionen. Men jag tycker att det är en mycket allvarlig fråga, varför jag anser att det finns anledning att diskutera den. Herr Gomér sade bl.a. i sitt anförande att det väl är rimligt att den genomförda reformen förändras då och då, när så är behövligt. Ja, det är alldeles klart att man skall förändra och förbättra reformen, men man skall inte försämra den — något sådant går det aldrig att få mig med på. Vidare sade herr Gomér att det i praktiken visat sig att det är olägligt för företagarna med den samordning som förekommer. Men det har det inte alls, herr Gomér, utan företagarna inser tvärtom hur nödvändigt det är för dem att ha samma skydd som löntagarna. De har denna mening i större utsträckning nu än när reformen genomfördes. Den ändring man vill göra är rätt allvarlig. Man säger att företagarna skall vara sjukpenningförsäkrade och ha ett korttidsskydd. Detta skall de kunna välja — därutöver skall de ingenting ha. Men är det inte att ta på sig ett stort ansvar, herr Gomér, att propagera för att företagarna bara skall teckna ett korttidsskydd? Vad gör vederbörande när korttidsskyddet upphör, om de råkar ut för livslång invaliditet? Hur blir det om de faller ifrån — vad får familjen då, när det inte finns något efterlevandeskydd? — Nej, det föreligger ingen utbredd önskan hos företagarna att få denna reform förändrad. Avgifterna är synnerligen höga, hävdar herr Gomér. Men jag framhöll ju i mitt inledande inlägg att har man en låg inkomst, så har man en låg avgift, och har man en stor inkomst så har man en stor avgift. Jag anser inte att den stora avgiften är betungande därför att den för de stora inkomsttagarna är avdragsgill vid beskattningen. Det innebär att avgiften inte blir så betungande som den ser ut. Vidare bör man observera att vi lever i en tid med snabba förändringar på arbetsmarknaden och i näringslivet. Det är inte alls säkert att en person som är företagare i dag kommer att vara företagare så många år till. Vi vet att det i morgondagens arbetsmarknad blir mycket vanligt att en person under sin yrkesverksamma tid är löntagare, företagare och därefter kanske anställd igen. Därför är det olägligt att införa sådana här förändringar i lagen om allmän försäkring. Jag ber att än en gång få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Bengtsson i Varberg började med att säga att vi inte borde försämra reformen. Det håller jag med om. Det är inte fråga om att försämra den. Vårt förslag går ut på att pröva i vad mån man skulle kunna förbättra reformen för de människor det gäller. Utskottet anser det naturligt att förutsätta att »den som anser sig själv kunna svara för långtidsskydd och familjeskydd icke alltid kan ordna korttidsskyddet på egen hand. I vart fall är det enligt utskottets mening särskilt angeläget att det allmänna erbjuder ett försäkringsalternativ med enbart korttidsskydd.» Vidare har de företagare det här gäller inte haft möjlighet att säga sin mening.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

Herr talman! I detta utskottsutlåtande har andra lagutskottet behandlat motioner rörande förmåner inom allmänna försäkringen för stora grupper av deltidsoch korttidsanställda samt lågavlönade. Det är förklarligt om dessa grupper, vilkas problem berörs i motionerna, har svårt att förstå det riktiga och rättvisa i att inbetalda avgifter så dåligt överensstämmer med tillgodoförda pensionspoäng. På sid. 2 i utlåtandet ger utskottet i sin recit exempel som belyser de disproportioner som kan uppstå. Utskottet hänvisar till ett tidigare utlåtande, vari det anfört att det inte är möjligt att »åstadkomma absolut överensstämmelse mellan inbetald avgift och tillgodoförd pensionspoäng». Vidare framhåller utskottet att ändringar av det slag motionärerna förordar skulle »äventyra de stora fördelar som är förenade med tilläggspensioneringens enhetliga uppbyggnad». Enligt min och motionärernas mening bör man, även om man inte kan nå absolut överensstämmelse, sträva efter så stor överensstämmelse mellan avgift och pension som är möjlig utan att äventyra = tilläggspensioneringens uppbyggnad. Såsom anförts i reservationen är nuvarande förhållanden otillfredsställande, och olägenheterna drab bar till övervägande del personer med relativt små inkomster. Med dessa få ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Detta är en perenn fråga, som kammaren säkert känner väl till. Motionerna och reservationen handlar om finansieringen av ATP och om 15 och 30-årsreglerna. När man diskuterar detta spörsmål är det nödvändigt att erinra sig att ATP finansieras enligt ett fördelningssystem. Arbetsgivarna erlägger en kollektiv avgift i form av en viss procent av den utgivna lönesumman. De betalar alltså inte en avgift för någon namngiven person. Det finns således ingen som har ett eget pensionskonto inom ATP, på vilket man bokför avgifter inbetalade för honom och som bygger upp någon pensionsrätt. Det är alldeles nödvändigt att klara ut detta: ATP bygger inte på ett premiereservsystem. Man kan alltså inte påstå, såsom reservanterna har gjort, att betydande avgifter erlägges för någon person utan att denne får pensionsrätt, och man kan inte heller påstå att någon får lägre pension än som är motiverat av den erlagda avgiftens storlek. Det finns inte någon människa som får för låg pension från ATP — tvärtom får alla för mycket, i vart fall under hela uppbyggnadsskedet. Pension erhåller man i förhållande till den inkomst man haft. Det spelar ingen roll om det är inkomst från anställning, om det är inkomst från eget företag eller om det är blandade inkomster. Är totalinkomsten 20 000 kronor, så blir den pensionsgrundande inkomsten lika stor, alldeles oberoende av varifrån inkomsten kommer eller vilket slag av förvärvsarbete den utgör betalning för. Vill man ha överensstämmelse mel lan inbetalda avgifter och pensioner, så går detta bra att få, men då måste man välja ett premiereservsystem, där avgifterna bokföres för den enskilde personen, och då bygger han upp en individuell pensionsrätt. Detta system har bara ett fel, och det är att pensionen blir ungefär tre gånger mindre än den pension man skulle få från ATP. Det förhåller sig på samma sätt med 15 och 30-årsreglerna. Full pension erhåller man om man varit med i systemet i 30 år — under uppbyggnadstiden 20 år. Varför har vi då valt 30 pensionsgrundande år för erhållande av full pension? Det ligger inte mycket grubbleri bakom det valet, utan man har tagit det statliga pensionssystemet till förebild. 30 år ger enligt detta full pensionsrätt, och statstjänarna har befunnit sig väl därav. Vi har därför ansett att vi kunnat välja detta system även för den privata arbetsmarknaden. Detta system ger möjlighet till full pension. De grupper som måste vara borta från arbetsmarknaden under flera år — kvinnor som måste vara borta under barnsbörd, de som måste vara borta på grund av sjukdom och de som kommer ut sent på arbetsmarknaden därför att de studerar under lång tid — har alltså möjligheter att få full pension. Bestämmelserna ger också rätt stora marginaler för sjukdomsfall och annan bortovaro. Men, herr talman, det är tyvärr lång väg dit, och därför har vi måst införa särskilda bestämmelser för sjukdomsår som skall ge ATP. Och nu kommer ju också arbetslöshet in i bilden. Fram till år 1991 finns det ingen marginal. Då pensioneras de som är födda år 1924. De utgör således den första årsklass som hinner tjäna in 30 år. Den påstådda orättvisa som ligger i att full pension utgår efter 30 år — nu är det ingen orättvisa utan en bra sak inom systemet — ger alltså inte något verkligt utslag förrän omkring sekelskiftet. Därför tycker jag att det är litet onödigt att skrämma folk med detta redan nu. Det är inte heller möjligt att inkassera fördelarna förrän vid sekelskiftet. Det förhållandet att pensionerna fastställs med hänsyn till de 15 bästa åren kan omöjligen vara till nackdel för någon enda människa, och detta är därför en bra regel. Vi har, herr talman, diskuterat dessa frågor vid så många tillfällen, att jag kan nöja mig med att nu yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket. Detta är ju, som herr Bengtsson i Varberg sade, en gammal fråga. Den går tillbaka till tiden för tilläggspensioneringens införande, då just fördelningen av avgifterna diskuterades och då det sades att man längre fram skulle ta upp till prövning de bestämmelser som rör avgifterna.

Jag tror inte att det är omöjligt att redan på nuvarande stadium få en ändring till stånd så att de deltidsarbetare, som nu känner sig orättvist behandlade i fråga om avgiftsinbetalning till ATP, skulle få en bättre ställning.

Herr talman! Jag har varje gång försökt framhålla att detta tal om orättvisor inte är riktigt. Ingen betalar för höga avgifter till ATP, inte heller den som har blandade inkomster. En person som har blandade inkomster betalar aldrig mer än den som har inkomst exempelvis enbart av sitt fö retag. Antag att en företagare har 20 000 kronor från sitt företag. En annan, som har blandade inkomster, hälften från vardera inkomstkällan, betalar aldrig mer än den förstnämnde företagaren. Avgifterna på löneinkomster betalas inte av den anställde utan av företagare. Det finns dessutom inte något direkt samband mellan pensioner och inbetalda avgifter. Att inte löntagarna betalar sin avgift framgår av att vi på riksdagsarvodet har pension från ATP. Ingen av damerna och herrarna kan väl påstå att vi själva betalar avgiften för ATP, utan det gör riksdagen för oss precis som alla andra arbetsgivare.

Herr talman! När herr Bengtsson i Varberg säger att ingen betalar för höga avgifter för sin pension, får detta inte stå oemotsagt. Visst gör man det, herr Bengtsson. För en person som på en fyramånadersanställning har en inkomst av 5500 kronor betalas en pensionsavgift för en inkomst på 3600 kronor, men det pensionsgrundande beloppet är lika med noll. Han får alltså ingen pension. Vi tar en typisk småbrukare, herr Bengtsson, som på skogshuggning har en inkomst av 6 000 kronor per år under en tid av sex månader och som också har en inkomst från sitt småbruk på 5800 kronor. För honom erlägges avgifter både av honom själv och av arbetsgivaren för en beräknad inkomst av cirka 9000 kronor, men hans pensionsgrundande inkomst blir 6 000 kronor, herr Bengtsson. Då blir avgifterna för honom större än vad han någonsin får pension för. På samma sätt betalas ATP-avgifter för personer som är under 16 år men som aldrig i de centrala sjukkassorna registreras för någon som helst pensionspoäng. Det enda försvar herr Bengtsson kan komma med i denna fråga är att det här inte gäller någon individuell försäkring utan ett kollektivt system. Det är sannerligen ett dåligt försvar, herr Bengtsson. Den som är orättvist behandlad känner sig inte mindre orättvist behandlad enbart därför att det är fråga om ett kollektivt system.
Herr talman! Jag vill inte påstå att herr Ringaby följer herr Carlshamres dåliga exempel då någon annan talar, men nog hörde han dåligt på mitt anförande. Jag framhöll klart att avgiften är kollektiv. Man betalar ingen avgift för någon enskild person. Det är riktigt att en person som ett år har en viss inkomst kanske just då inte uppnår någon pensionspoäng, men vad vet herr Ringaby om hans pension den dag då han får den? De personer under 16 år, för vilka kollektiv avgift betalas — de kan inte vara så värst mycket yngre än 16 år, det vet herr Ringaby — får inte heller ut för liten pension; de får för stor pension. Under hela uppbyggnadstiden får varje människa för stor pension, om man utgår från ett premiereservsystem, det kan ingen förneka. Herr Ringaby reste runt i landet och skrämde för ATP med anledning av den enorma Ööverkompensation man skulle få, särskilt under de första 20 åren, på grund av systemets uppbyggnad. Har det nu blivit en förändring så att man får det sämre än vad herr Ringaby sade när han reste riket runt?